Herr talman! Som jag redan framhöll när vi behandlade föregående punkt på föredragningslistan är statsutskottet enigt om att det behövs en fortsatt kraftig upprustning av arbetsmarknadspolitiken trots att sysselsättningsläget för landet som helhet nu är något gynnsammare än på länge. Den regionala obalansen kräver att vi sätter in arbetsmarknadspolitiska åtgärder i förening med andra insatser för att skillnaderna mellan olika landsdelar och folkgrupper i sysselsättningshänseende och i fråga om levnadsstandard inte skall förstoras. Det torde också vara klart att vi nu är inne i ett industriellt utvecklingsskede där kraven och förväntningarna på aktiva arbetsmarknadsinsatser är stora oberoende av i vilket konjunkturläge man befinner sig. Det är med särskild tillfredsställelse som jag noterar att man inom den större totala ramen för arbetsmarknadspolitiken i år kunnat skapa ett relativt sett vidgat utrymme för insatser för den särskilt svårplacerade arbetskraften. I dagens komplicerade samhälle stöter allt fler handikappade, äldre och otillräckligt utbildade på stora anpassningsproblem på arbetsmarknaden. Det skulle vara ett fattigdomsbevis om vi inte hade politisk vilja och handlingskraft att sörja för att även dessa människor får del i välståndsutvecklingen och möjligheter till sysselsättning efter sina förutsättningar. Dessa människors förhållanden är otvivelaktigt ett av de stora jämlikhetsproblemen i dagens svenska samhälle. Förbättringar för den svårplacerade arbetskraften sätts in på flera olika områden. En betydelsefull förbättring är enligt min mening bl.a. de ändrade regler för erhållande av omställningsbidrag som föreslagits i en särskild proposition och som utskottet ger sitt stöd. Minimibeloppet blir i fortsättningen 400 kronor i månaden. Det innebär bl.a. en väsentlig förbättring för de äldre jordbrukare som lämnar icke bärkraftiga företag och söker sig nya sysselsättningar och som tidigare träffats hårt av reduktionsreglerna. Det finns ganska många reservationer fogade till utskottsutlåtandet. De bygger genomgående på en eller flera av de många motioner som har väckts på det här området. Inte minst mängden motioner vittnar om det stora intresset för dessa frågor just nu. Jag skall här kort beröra några av de reservationer som bygger på centerpartimotioner eller som har centerpartiets representanter i utskottet som undertecknare. När det gäller de belopp som utgår till olika kategorier hjälpsökande har centerpartiets representanter tillsammans med folkpartiets förordat en höjning av maximibeloppet för näringshjälp. Vi har ansett att penningvärdeförsämringen och det av andra skäl stigande kapitalbehovet för att börja egen rörelse motiverar att maximibeloppet nu räknas upp från 12 000 kronor till 15 000 kronor. När det gäller bidrag för handikappade till särskilda anordningar på arbetsplatsen har vi ansett det rimligt att även egna företagare som är handikappade får bidrag till anordningar på sin egen arbetsplats. Likaså föreslås en viss uppräkning av bidragen till försöksverksamheten med halvskyddad sysselsättning och att utbildningsbidrag vid provanställning av handikappade får utgå även då det är fråga om yngre handikappade. Samma reservanter begär vidare en utredning om inkomstprövningsreglerna för grundbidraget vid omskolning. Det är angeläget att en ändring där kommer till stånd, så att man inte hindrar eller motarbetar en ökad yrkesverksamhet. Ett yrkande som återkommer från tidigare år är kravet på utredning om möjligheterna att i sysselsättningsutjämnande syfte bygga upp en effektiv förmedlingsverksamhet för arbetsobjekt. Sådana insatser har hittills inte gjorts inom ramen för den offentliga arbetsmarknadspolitiken. De försök som gjorts inom vissa branschorganisationer med lertid för att det finns goda praktiska möjligheter att genomföra liknande verksamhet också under medverkan av arbetsmarknadsmyndigheterna. När det gäller beredskapsarbeten förordar likaså centerpartiets och folkpartiets utskottsledamöter en utvidgning av de objekt som kan komma i fråga. BI. a. bör beredskapsarbete i form av vägbyggande kunna igångsättas i större utsträckning, varvid också byggande av enskilda vägar i denna form bör tas med i bilden. På samma sätt bör industrioch hantverkslokaler som uppförs i syfte att främja en utvecklad lokal service och differentierad arbetsmarknad kunna uppföras som statskommunala beredskapsarbeten. De jordbrukspolitiska riktlinjerna beaktar i mycket ringa utsträckning situationen för de jordoch skogsbrukare som inte kan få del av rationaliseringsstödet till jordbruket. Det blir därför arbetsmarknadsmyndigheternas uppgift att komma in här i stället, men hittills har inte särskilt mycket gjorts. Reservanter från alla tre oppositionspartierna anser att en särskild översyn av de arbetsmarknadspolitiska medlen för bistånd till den nämnda och liknande grupper bör företas. Därvid bör bl.a. prövas att ge särskilt kreditstöd utanför jordbrukspolitikens ram på det sätt som föreslagits i en centerpartimotion. Centerns representanter i utskottet understryker också behovet av en förbättrad prognosverksamhet på arbetsmarknaden för att man skall få en så god överblick som möjligt av utbildningsoch yrkesvalssituationen. Det bör övervägas att överföra dessa uppgifter till ett särskilt prognosinstitut. I en särskild reservation förs också på nytt fram krav på att låginkomstutredningen utökas med parlamentarisk representation. Liksom tidigare tror vi att dei vore värdefullt om denna utrednings förslag kan få en parlamentarisk förankring. Herr talman! Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reser

Herr talman! De frågor som berörs i detta utlåtande, som gäller anslagen för arbetsmarknadsändamål m.m., anknyter, såsom den föregående talaren har framhållit, i många avseenden nära till det utlåtande angående regional utveckling som vi nyss har behandlat. Men de har framför allt nära samband med den arbetsmarknadssituation som vi i dag upplever och som tyvärr kännetecknas av en besvärande hög arbetslöshet i vissa delar av landet. Jag skall inte ta upp tiden med försök till någon analys av arbetsmarknadsläget. Jag konstaterar bara att ett akut krisläge kan påkalla extraordinära åtgärder och att man ingalunda skall tro att arbetslöshetssituationen kan redas upp endast genom att stimulera flyttningsrörelserna på arbetsmarknaden. Tvärtom manar läget till försiktighet på den punkten. Vill vi nå effekter med en lokaliseringspolitik, som vi hoppas skall fånga upp arbetskraften medan den finns kvar, är risken för besvärande intressekonflikter uppenbar. Vi har många reservationer i detta utlåtande. Det kan sägas att flera av dem berör frågor i marginalen och att vi inom utskottet egentligen inte är så oeniga som antalet reservationer kanske ger intryck av. Jag skall inte beröra alla reservationerna — det vore att slösa med tiden — men jag vill beröra några av dem som har nära anknytning till motioner som avgivits från vårt håll. Jag börjar med reservation 4, som berör frågan om förmedling av arbetsobjekt. Utskottet tar inte upp någon sakdiskussion på denna punkt utan avstyrker motionsyrkandet under hänvisning till att riksdagen 1968 avslog ett liknande förslag. Inom den reguljära arbetsmarknadspolitiken har man inte ännu, såvitt är känt, gjort några försök att förmedla arbetsobjekt. Många skäl talar för att man borde pröva en sådan väg, inte minst önskvärdheten av att effektivt utnyttja de resurser som finns och som kanske inte är helt utnyttjade på många bristorter och inom olika branscher. Vi tror att försök i den här vägen — det har tidigare gjorts liknande försök på detta område inom näringslivet — skulle kunna ge värdefulla resultat. Vi tror att man genom en medverkan av t.ex. arbetsmarknadsorganisationerna och företagareföreningarna skulle kunna åstadkomma resultat av värde på detta område. Reservation 5, som gäller flyttningsbidrag till nyutbildade, behandlar en fråga som vi diskuterat tidigare. Det är alltså inte någon ny fråga för dagen. Arbetsmarknadsstyrelsen anser att det vore önskvärt om denna kategori också kunde få ökade möjligheter till flyttningsbidrag, så att man på det sättet lättare skulle kunna lösa de nyutbildades akuta problem. Det finns onekligen problem för dem i de fall där vederbörande inte har möjlighet att få arbete på utbildningseller hemorten. Det har gjorts invändningar mot detta förslag, och man har sagt att det kunde tänkas leda till missbruk. Vi tror inte att riskerna för missbruk är särdeles stora, och dessutom borde man genom tilllämpningsföreskrifter kunna eliminera sådana eventuella risker. Vad gäller reservation 6 beträffande inkomstprövningen för utbildningsbidrag vill jag peka på att arbetsmarknadsutredningen på sin tid anförde som sin uppfattning att starka skäl talade för att grundbidraget alltid borde utgå oreducerat. Där har arbetsmarknadsstyrelsen också gett uttryck åt ungefär samma uppfattning och framhållit att det i fråga om hänsyn till makes arbetsinkomst är nödvändigt med generösare regler för att få tillräcklig stimulanseffekt. Vi tror att det är angeläget att man försöker få ut så många yrkes verksamma som möjligt på arbetsmarknaden och få dem utbildade för de yrken och arbetsområden där de har möjlighet att få sysselsättning. Det är därför angeläget att stimulera vederbörande till att skaffa sig sådan utbildning. I det avseendet skulle man också kunna åstadkomma en viss stimulans genom att vissa av makes sidoinkomster, en liten efterlevandepension o. d., inte skulle påverka utbildningsbidraget. Arbetsmarknadsstyrelsen har också pekat på att det i dessa fall skulle röra sig om en relativt liten merkostnad. Därför tycker vi att det finns skäl att pröva det förslag som vi här lagt fram. I reservation 7 behandlas frågan om utbildningsbidrag vid provanställning. Provanställning för yrkesutbildning gäller egentligen den äldre arbetskraften, men vi anser att möjligheten till bidrag bör ökas till att gälla även vissa grupper av yngre handikappade, som på det sättet kanske skulle kunna få möjlighet till utbildning inom arbetslivet. Det skulle säkerligen också bidra till att vissa arbetsgivare kanske kunde övervinna den tveksamhet som man i många fall har att anställa handikappad arbetskraft. Vi tror att en sådan provanställning bör utökas till sex månader för de kategorier som det här är fråga om. I reservation 8, som gäller företagsutbildning, föreslår vi en höjning av statsbidraget från två till tre kronor för elev och närvarotimme. Det är säkerligen angeläget att kunna stimulera intresset hos företagen för en vidareutveckling av denna utbildningsform. En sådan utveckling skulle också inom företagen kunna öppna nya möjligheter för många, som kanske inte har tillfälle att skaffa sig yrkesutbildning på annat sätt, att förvärva vissa grundläggande yrkeskunskaper, och tillgodose behovet av yrkesmässig anpassning inom många områden som för närvarande är underförsörjda. Vidare vill jag i någon mån beröra reservation 12, som handlar om maxi mibelopp för näringshjälp. Det utgår f. n. med 12 000 kronor. Vi föreslår en höjning till 15000 kronor. En sådan höjning är enligt vår uppfattning motiverad dels med hänsyn till penningvärdets förändringar och dels med hänsyn till det ökade kapitalbehov som man på detta område kan konstatera. Arbetsmarknadsstyrelsen har också ansett det angeläget att här försöka åstadkomma en sådan uppräkning, som skulle ge ökad rörelsefrihet inom en vidare ram. Jag vill också med några ord beröra reservation 15, som gäller grunderna för försöksverksamhet med halvskyddad e£»sselsättning. Här har departementschefen framhållit att nu gällande regler för halvskyddad sysselsättning har visat sig begränsa möjligheterna att expandera den verksamheten. Inrikesministern säger att om riksdagen inte har någon erinran däremot så ämnar han föreslå Kungl. Maj:t att dessa regler ändras för att möjliggöra vidgad försöksverksamhet. Vi tror att det är angeläget att man kan åstadkomma en översyn samt vidgade möjligheter på detta område och att man också utarbetar klara regler som gör det möjligt att anordna halvskyddad sysselsättning även i företag med mindre än fem anställda. Vi anser att det förslag som här har lagts fram i vår motion bör beaktas och att detta bör ges Kungl. Maj:t till känna. Slutligen vill jag, herr talman, bara säga att jag beträffande reservation 16, som gäller statligt kreditstöd, främst till jordbrukare av vissa kategorier, delar den uppfattning som kommit till uttryck i det föregående anförandet. Jag anser att den jordbrukspolitik som för närvarande förs på detta område skapar problem som det ur arbetsmarknadssynpunkt är angeläget att på ett eller annat sätt försöka komma till rätta med. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Som redan den föregående talaren påpekat hänger den fråga som vi nyss behandlade och det ärende som vi nu håller på att diskutera nära samman med varandra. Emellertid har med hänsyn till de yrkanden som ställts från vårt håll mitt huvudintresse kommit att ägnas åt det förevarande ärendet, och jag måste tyvärr besvära kammarens ledamöter med ett längre anförande. Vi lever nu, såsom redan konstaterats, i en mer gynnsam konjunktur än när dessa frågor behandlades i fjol. I kompletteringspropositionen använder finansministern visserligen den något reserverande formuleringen, att »det förefaller ostridigt» att vår ekonomi sedan ungefär ett halvår befinner sig i en uppåtgående fas — han använder till och med uttrycket en starkt uppåtgående konjunkturfas. Detta uttryck svarar också mot det allmänna intryck vi får av de uppgifter som man kan ta del av. För arbetsmarknadsstyrelsen tycks risken nu vara att man råkar in i en överhettad konjunktur. Om det är så, vilket i och för sig inte förefaller vara omöjligt, måste vi ändå konstatera att överhettningen är av lokal natur och att den inte når fram till stora delar av vårt land. Vi får också hoppas att den .strejk som började i natt och som obestridligen sätter vår transportapparat på stora prov inte skall bli så långvarig och så ingripande att den påverkar den ekonomiska utvecklingen i landet. Det gäller här en förhållandevis liten personalgrupp, som ändå innehar en strategisk nyckelposition. Blir strejken långvarig, sker naturligtvis relativt snart en anpassning till andra transportmedel än SJ. Strejken kan sålunda leda till en ytterligare skärpning av tendensen att trafikanterna överger SJ — med ytterligare försämring av detta trafikmedels lönsamhet som följd. Detta problem hör ju inte till de frågor som vi skall diskutera i dag, men det må vara berättigat att redan nu uttala den förhoppningen att konflikten snart skall kunna biläggas. Trots konjunkturuppgången kräver, såsom vi kan konstatera, arbetsmarknadspolitiken allt större insatser — för nästa budgetår nästan två miljarder kronor och ytterligare ett par hundra tjänster till arbetsmarknadsverket. Över huvud taget är det intressant att konstatera hur många det är som är sysselsatta med arbetsuppgifter för arbetsmarknadsverket. Det är svårt att få exakta siffror; uppgifterna är så växlande. Ur statsverkspropositionen kan utläsas att det i arbetsmarknadsstyrelsen och vid arbetsförmedlingarna finns cirka 3 800 anställda.

Vidare fanns omkring 215 aspiranter. Utredningen Arbetsmarknadsverket och arbetsmarknadspolitiken uppger att enligt arbetsmarknadsstyrelsens petita för 1968 fanns den 1 juli 1968 4769 anställda inom arbetsmarknadsverket. Såvitt jag kan förstå ingår bland dessa ändå inte sådana som administrerar och undervisar i de av skolöverstyrelsen organiserade omskolningskurserna. Sannolikt torde sålunda mer än 5 000 heltidsanställda vara sysselsatta i arbetsmarknadsarbete. Ökningen har gått raskt. På tolv år har antalet anställda i arbetsförmedlingen ökat från 1 600 till 2750 i runda tal. En elak sekreterare sade en gång att en lösning av arbetslöshetsproblemet i vårt land vore att anställa alla de arbetslösa i arbetsmarknadsverket, vilket man enligt hans åsikt tycktes vara på god väg att göra. Det är inte utan att det ligger något i den uppfattningen. Också utgifterna för arbetsmarknads verket har stigit mycket. 1956 var nettoutgifterna 137 miljoner kronor, och de beräknas nu, som sagt, till 1900 miljoner kronor för nästa budgetår. Ännu mer säger följande siffror: 1956 utgjorde kostnaderna tre tiondels procent av bruttonationalprodukten, 1966 en procent, och under nästa år torde det bli cirka 1,3 procent. Allt det här handlar ändå om vettigt sysselsatta människor och vettigt använda pengar, om insatserna verkligen gör nytta. Men allt detta berör också svåra och komplicerade problem, och det är en svårbemästrad materia att bedöma vad som verkligen är nytta ur samhällsekonomisk synpunkt. Vår industri befinner sig i en omställningsprocess. Det gör den visserligen alltid, men tempot har varit hastigare under de senast förflutna åren, framför allt beroende på den konjunktursvacka som inträtt just under dessa år. Att den processen kräver särskilda åtgärder från arbetsmarknadsverket är vi alla fullt på det klara med, men arbetsmarknadsverkets ingrepp i arbetsmarknaden får inte bli självändamål. De är medel som i en balanserad ekonomi bör användas efter deras samhällsekonomiska värde. I en konjunktursvacka med stor arbetslöshet måste man använda dem mera okritiskt för att hjälpa människor i nöd. Det borde man inte behöva göra i samma utsträckning i en balanserad ekonomi. Tyvärr har vi i år inte haft någon föredragning i utskottet av arbetsmarknadsstyrelsens generaldirektör. Detta är synd, ty det brukar vara så intressant att höra honom, även om han låter förföriskt övertygande när han pläderar för sina idéer och sina önskemål. Ett företag som expanderar och som har mycket pengar att röra sig med försummar vanligen att se över sin egen organisation.

Men i ett företag blir det ett bistert uppvaknande den dag då konjunkturen går tillbaka och pengarna inte längre rinner till lika lätt. Så är det inte med arbetsmarknadsverket. Där är det ju bara att begära mera pengar. I själva verket har frågan om arbetsmarknadsverkets organisation varit aktuell sedan flera år tillbaka. Den har också blivit föremål för en organisationsutredning genom =<statskontorets försorg. Under fjolårets debatt diskuterade jag den då nyss utkomna preliminära upplagan av utredningens betänkande. Efter kritik från arbetsmarknadsstyrelsen och ett yttrande av utredningen över denna kritik har betänkandet kommit ut i en definitiv upplaga med en hel del inte obetydliga ändringar i texten, om också inte i den principiella uppfattningen. Också här sägs att den nuvarande omfattningen och den pågående expansionen i sig är tillräckliga motiv för en omprövning av arbetsmarknadsverkets organisation. » Något tillspetsat kan man säga att det senaste decenniets utveckling fört med sig att man sprängt de organisatoriska ramarna», säger utredningen. Arbetsmarknadsstyrelsen är naturligtvis mycket kritisk mot utredningen. Det är en företeelse som man alltid kan konstatera, när ett utomstående organ skall kliva in och organisera om ett annat. I alldeles särskilt hög grad gäller detta när den institution som skall organiseras om i sista hand berör människor och den institution som skall sköta omorganisationen i det väsentliga är ett skrivbordsorgan. AMS har i mycket stor utsträckning att göra med människor. Dess åtgärder långt ute i periferin berör enskilda människor med enskilda människors problem, och statskontoret å sin sida är ett typiskt skrivbordsorgan. Det är därför inte underligt att AMS kan ha mycket att kritisera i statskontorets utredning. Lika klart som det står för mig att AMS” organisation kräver en översyn, lika klart är det att den organisation som statskontoret rekommenderar inte kan vara den riktiga. Man föreslår som bekant i princip indragning av länsarbetsnämnderna och en organisation med fem regionala avdelningar.

Säkerligen kan på andra sätt organisationsförändringar göras som medför väsentliga personalbesparingar inom verket. Det är jag övertygad om. Arbetsmarknadsverkets uppgifter är betydelsefulla, men man skall inte använda överord när man formulerar målsättningen. Arbetsmarknadsverkets insatser avser främst att skaffa individerna full, produktiv och fritt vald sysselsättning. »Individens fria val av sysselsättning är arbetsmarknadspolitikens överordnade mål», skriver man i utredningen. Detta låter väl bra, men finns det idealsamhället? Redan i nästa vecka skall vi fatta beslut om en vidareutbildning av läkare och en fördelning av läkarna, där det gäller att dirigera dem, inte till de områden de själva vill ägna sig åt, utan till sådana uppgifter som staten vill att de skall sysselsätta sig med. Sett ur individens synpunkt är det väl mer realistiskt att säga att den aktiva arbetsmarknadspolitikens uppgift är att så långt som möjligt begränsa sysselsättningsstörningar och minska deras verkningar för den enskilda människan. Det betyder att ge trygghet i anställningen. Den verkliga tryggheten i anställningen ligger i att företagen går bra och kan utvecklas på ett gynnsamt sätt. Det är en primär uppgift för den ekonomiska politiken att underlätta för företagen att klara sig själva. Då kan de också själva bättre bemästra de problem som sammanhänger med =: omställningar, strukturrationaliseringar och produktionsomläggningar. Då behöver man inte satsa så mycket på arbetsmarknadsverket, man kan nå samma mål ändå. Så till arbetsmarknadsverkets medel, framför allt omskolning, rörelsestimulerande insatser och beredskapsarbeten. Vi har länge efterlyst en riktig värdering av dessa medel ur samhällsekonomisk synpunkt. Vi har också yrkat på det i en motion i år. Utskottet utgår ifrån att man skall göra de ytterligare analyser av skilda arbetsmarknadspolitiska åtgärder som fordras för att möjliggöra en förbättring av underlaget för beslut i dessa frågor. Därmed är vårt yrkande i det väsentliga tillgodosett. Min blanka reservation innebär just att jag velat diskutera de frågor jag nu framför i kammaren. Vad är värdet av omskolning? Ibland är det naturligtvis mycket stort, och en omskolning eller en arbetsmarknadsutbildning, som det nu vanligen kallas, är en nödvändig ingrediens i den arbetsmarknadspolitiska arsenalen, särskilt i en tid av rask omstrukturering av näringslivet. Men ibland kan man verkligen ifrågasätta nyttan av och motiveringen för kurserna. Kurserna för medelålders husmödrar, som aldrig tänkt ge sig ut i förvärvsarbete men som funnit en arbetsmarknadsutbildningskurs vara en bra och angenäm tillfällig förvärvskälla, kan väl sägas ge något av ett latent värde, men det är egentligen aldrig någon av kursdeltagarna som har tänkt att utnyttja det värdet. Kurser ordnade som «sysselsättning, som ett slags beredskapsarbete, utan närmare utredning om behovet av arbetskraft med den utbildningen eller om möjligheterna att placera kursdeltagarna i arbete, har också förekommit.

Vi har fått löfte om en bättre redovisning av dessa frågor. Det skulle bli så enkelt att komma med en sådan redovisning sedan fakta lagts upp för databehandling. I årets statsverksproposition liksom i AMS” årsberättelse för budgetåret 1967/68 är emellertid redogörelserna ganska obetydliga. Men i sista numret av tidskriften Arbetsmarknaden — det som kom i förra veckan — lämnas. en del uppgifter om drygt 2000 personer som våren 1964 fått utbildning. I mars 1967 hade något över en tredjedel av männen och drygt 40 procent av kvinnorna arbete inom utbildningsyrket — i varje fall är det så om jag läst siffrorna rätt. Det tyder ju inte på någon strålande effektivitet. Visst finns det många andra sätt att värdera betydelsen av arbetsmarknadsutbildningen. Det diskuteras ingående i en bilaga till utredningen. Men de siffror som jag nyss anfört är uttryck för hur en enkel lekman ser på saken, siffror som för honom antyder att dessa problem väl kan vara värda en närmare analys. Siffrorna kan också vara ett motiv för att öka utbildningen inom företagen. Den utbildningen är jämförelsevis billig. Den kan ske mera centraliserat, och eleverna kan som regel gå ut ifrån att utbildning inom ett företag leder över till en fast anställning i företaget. Två utredningar, liksom AMS, har yrkat på en sådan utbildning i ökad omfattning. Det har alla de borgerliga partierna tagit fasta på i en av reservationerna. Förra året diskuterade jag betydel sen av de rörelsestimulerande åtgärderna, om »hoppjerka» och »stannanders», om hur många eller rättare sagt hur få av dem som fått flyttningshjälp etc. som efter ett halvår är kvar på den först anvisade platsen — det är ungefär hälften — och om var grän sen går till en icke önskvärd överrörlighet med allt vad det betyder i form av introduktionsoch inlärningskostnader för företagen, men i allmänhet också kostnader och uppoffringar för individen själv. Allt detta är nödvändiga åtgärder vid sysselsättningsrubbningar till följd av strukturrationaliseringar och bristande balans på arbetsmarknaden. Men det är ännu viktigare att känna till betydelsen av dessa ingrepp i en balanserad ekonomisk och arbetsmarknadspolitisk situation så att man inte vidtar åtgärder som snedvrider och som är felaktiga i sina grundförutsättningar. Så till beredskapsarbetena. Också där finns det saker som man kan kritisera. Vi har i reservation 11 understrukit vikten av att i möjligaste mån anlita entreprenadföretag för beredskapsarbeten. Det sägs i vissa uttalanden att AMS gärna ser att andelen beredskapsarbeten på entreprenad ökar. Det i årets förslag ökade anslaget för detta ändamål tyder också därpå. AMS önskar också få till stånd särskilda överläggningar med entreprenörföreningarna i syfte att bl.a. utbilda entreprenadföretagens arbetsledande personal, så att den blir bättre skickad att leda de skiftande grupper av arbetslösa som sysselsätts i beredskapsarbetena. Det låter bra. Men för att det hela skall fungera bra behövs en bättre planering av beredskapsarbetena. En projektreserv borde kunna läggas upp. Man vinner därjämte vissa fördelar. Man kan utnyttja ledig kapacitet hos entreprenadföretagen i form av arbetsledarpersonal och maskiner. Man kan åstadkomma konkurrens om arbetsuppgifterna och så stimulera effekten i beredskapsproduktionen, naturligtvis inom Jag vill sedan något beröra resultaten av arbetsmarknadsverkets verksamhet. Vi talade nyss om lokaliseringspolitiken och om den relativt begränsade effekt man har uppnått därvidlag. Också i det sammanhanget har naturligtvis arbetsmarknadsverket betydande uppgifter att fylla. En annan sak som kan belysa resultatet av arbetsmarknadsverkets insatser är att, trots en beiydande konjunkturuppgång, antalet arbetslösa praktiskt taget inte sjunkit; att man trots en betydande konjunkturuppgång måste ta hand om ännu fler i arbetsmarknadsutbildning än tidigare. Även om det kan finnas en hel del förklaringar till dessa förhållanden är de anmärkningsvärda. Det är klart att nya grupper ingår i arbetskraften: det är hemmafruar, det är handikappade i större utsträckning än tidigare — och för dem är sysselsättningsmöjligheterna inte desamma som för den övriga arbetskraften. Men man kan inte undgå att få ett intryck av att det ligger något fel i systemet, att man inte har funnit rätt melodi för att bemästra problemen. Det verkar som om arbetsmarknadsverket inte arbetade med den effektivitet som man skulle kunna begära av ett verk som har så stor personal och drar så stora kostnader som detta verk gör. Ett fullföljande av arbetet på verkets organisation och en närmare analys av dess metoder borde kunna leda till en bättre effekt av dess verksamhet — och det till en lägre kostnad. Herr talman! Efter dessa allmänna reflexioner vill jag yrka bifall till de reservationer där mitt namn finns med.

Herr talman! Jag har begärt ordet i första hand därför att jag har väckt några motioner, som tas upp i statsutskottets utlåtande nr 58, vilket vi nu behandlar här i kammaren. Men jag skulle vilja säga att jag också rent allmänt har motsett detta utlåtande med stort intresse och stora förväntningar. Den tidigare nedgången i konjunkturen och omställningarna inom näringslivet med friställningar osv. — och svårigheter och problem för dem som drabbas därav — har medfört att arbetsmarknadspolitiken - kommit = i centrum för intresset som aldrig tidigare. Jag tror också att den skickliga och kraftfulla politik som förts av arbetsmarknadsverkets chef har varit av avgörande betydelse för den ställning som svensk arbetsmarknadspolitik i dag har hos den allmänna opinionen i Sverige och även hos ansvariga myndigheter här och i utlandet. I motsats till herr Kaijser anser jag att den politiken också har givit resultat. Det är därför med en viss besvikelse som jag konstaterar att regeringen i sin proposition gjort flera inskränkningar — även små men som jag tycker betydelsefulla sådana — i arbetsmarknadsstyrelsens anslagsäskanden. Jag tänker till exempel på en så relativt billig sak som anslag till företagsutbildning, som herr Jacobsson förut har talat om och som redan arbetsmarknadsutredningen föreslog för många år sedan. Det finns flera andra exempel — såsom i fråga om högre bidrag till näringshjälp åt handikappade — på penningmässigt ganska små prutningar som regeringen gjort. Anslagen skulle, såvitt jag kan bedöma, ha haft en ganska god effekt i arbetsmarknadspolitiken. Samma sak gäller flera andra delproblem i det stora komplex som arbetsmarknadspolitiken nu utgör. Regeringen och utskottet har liksom inte kunnat fullfölja — eller kanske inte velat acceptera — tanken att den som blir friställd eller beräknas bli arbetslös skall kunna få ny anställning, exempelvis på annan ort, utan att behöva stå för kostnaderna för omflyttningen. Jag har i min motion nr 195 ansett att en av de grundläggande principerna i arbetsmarknadspolitiken bör vara att den enskilde arbetstagaren hålles skadeslös för kostnader och förluster i samband med omplacering till annan ort. LO har också i sitt arbetsmarknadspolitiska program, som kom ut 1967, sagt att målsättningen för de flyttningsstimulerande medlens utformning skall vara att den flyttade arbetskraften får full kompensation för sina kostnader. Detia ekonomiska skydd föreligger för närvarande inte, vilket medför en övervältring av kostnaderna för omställningar på den enskilde arbetstagaren, en Övervältring som enligt min uppfattning inte är försvarbar. Endast om dessa kostnader och förluster inte behöver belasta den enskilde kan ett verkligt positivt intresse påräknas från arbetstagarnas sida när omplaceringar blir nödvändiga. Jag tror att det är viktigt att detta påpekande görs här i riksdagen, då vi ser hur olikheterna i sysselsättning mellan olika områden i Sverige skärpes. Norrland får till exempel allt svårare sysselsättningsläge, medan de centrala och södra delarna av landet ökar sitt behov av arbetskraft med brist som följd. Vi ser också att de stora öarna Öland och Gotland har en arbetsmarknadssituation som på sikt kommer att likna Norrlands. Men denna omflyttning får naturligtvis inte vara ensidig så till vida att endast arbetskraft skall anses vara flyttningsbar. Ökade insatser på det lokaliseringspolitiska området måste göras. Detta har ju tidigare i dag diskuterats i denna kammare. Jag vill här säga att en snabb och effektiv samordning mellan arbetsmarknadsåtgärder och lokaliseringsåtgärder säkerligen skulle ge bättre effekt än hittills, då dessa slag av åtgärder nu i viss mån anses vara skilda storheter. I fråga om flyttningsbidrag vill jag ta upp två saker. Det gäller inlösen av egnahem, som jag redan nämnt, och respenning till nyexaminerade. Principen vid inlösen av egnahem har i stort sett varit att taxeringsvärdet lagts till grund för inlösningsbeloppets storlek. Endast efter Kungl. Maj:ts bestämmande har inlösningsbeloppet kunnat höjas utöver taxeringsvärdet när lån använts för att förbättra fastigheten. Enligt arbetsmarknadsstyrelsens uppgifter, som är intagna i årets statsverksproposition, har under budgetåret 1967/ 68 inte mindre än 47 000 resebidrag beviljats. Man har också beviljat starthjälp i 22 000 fall. Det är således ett betydande antal personer som i samband med omplaceringar på arbetsmarknaden erhållit ett värdefullt ekonomiskt bistånd i en situation då det blivit nödvändigt av arbetsmarknadsskäl att ta anställning på annan ort än hemorten. En betydande del av dessa personer torde också vara ägare till egnahem. Särskilt gäller det personer som är bosatta i glesbygd och' mindre tätorter, där ju egnahemsbebyggelsen utgör den allra största delen av bostadsbeståndet. Från dessa orter äger ju också en stor utflyttning rum, just orsakad av de minskade sysselsättningsmöjligheterna i dessa områden. Mot denna bakgrund tycker jag att det är synnerligen anmärkningsvärt att egnahem har inlösts endast i 50 fall under samma budgetår — starthjälp i över 22 000 fall, men inlösen av egnahem endast i 50 fall. Det måste alltså vara ett mycket stort antal personer som ägt egnahem och som fått försälja dem med stora förluster på grund av att arbetsmarknadsverket inte har kunnat lämna bidrag. I motionen föreslås nu att inlösen av egnahem skall grundas på värdering, dvs. på vad det kostar att uppföra en liknande byggnad med avdrag för den värdeminskning som skett på grund av ålder, bruk eller nedsatt användbarhet. Värderingen skulle alltså ske efter ungefär samma grunder som brandförsäkringsbolagen tillämpar. Utskottet har ingen känsla för vad det kostar dessa människor som måste flytta och lämna kvar sina egnahem i glesbygden utan att kunna få rimlig betalning för dem. Man säger bara att försöksverksamheten skall fortsätta med nu gällande principer för inlösensummans värdering, dvs. som regel efter taxeringsvärdet. Den andra sak som jag vill ta upp är frågan om respenning till nyexaminerade. Frågan har behandlats i en partimotion av folkpartiet och berörts även av herr Per Jacobsson. Arbetsmarknadsstyrelsen har ju också i år tagit upp den här frågan i sina petita, och det måste väl betyda att begränsningen i möjligheterna att ge flyttningsbidrag till nyexaminerade är ett verkligt problem när det gäller att snabbt få ut dessa på arbetsmarknaden. Här kostar stat och kommun på eleverna en omfattande och som jag tror och hoppas väl genomförd utbildning. Samhället har stora kostnader för varje elevklass, för administration, lärarlöner, lokalkostnader osv. Därtill kommer de studiebidrag och de studiemedel som utges till eleverna och som uppgår till betydande belopp. Allt detta görs med syfte att vederbörande elev efter utbildningens slut skall få ett arbete som skall ge honom hans försörjning, ett arbete genom vilket han aktivt deltar i produktionen och gör insatser som ökar vårt lands produktionskapacitet och ökar produktiviteten. Men utskottet vill inte vara med om detta förslag. Det är precis som om utskottet helt bortsåg från syftet med he: la utbildningen och från de kostnader som nedlagts, när man liksom inte vill fullfölja åtgärderna och ekonomiskt medverka till att vederbörande också får en utplacering i arbetslivet. Här bryter man liksom insatserna vid den tidpunkt då den nyexaminerade står vid målet — att gå ut i arbetslivet och fullgöra en arbetsuppgift som han utbildat sig för. Då kan han inte av staten få de relativt små belopp som han behöver för att söka lämpliga anställningar som är belägna utanför hans bostadsort eller skolort. Det är som att utbilda en fallskärmshoppare och sedan, när han är klar och skall göra det första verkliga hoppet, då har man inte råd att ge honom den mekanism som utlöser fallskärmen. Vi måste också aktivt hjälpa de nyexaminerade att ta det viktiga steget ut i förvärvslivet. Jag instämmer därför helt med vad som sagts i reservation nr 5. En annan sak som väl kommer upp också i ett annat sammanhang är frågan om höjning av åldern för att erhålla studiemedel från 40 till 45 år. Den höjningen är välmotiverad men inte tillräcklig. Saken kommer väl att behandlas i samband med andra lagutskottets utlåtande i denna fråga. Vad som är allvarligt det är att de som kan få studiemedel inte kan få utbildningsbidrag. Nu finns det en viss risk att de som är mellan 40 och 45 år och enligt gällande regler kunnat få utbildningsbidrag — som alltså inte behöver betalas tillbaka — efter dagens beslut inte kan få sådant bidrag utan endast studiemedel. Jag föreslår därför i motion I:930 att nya bestämmelser skall utfärdas som klargör att utbildningsbidrag skall kunna beviljas personer som är över 40 år, även om de kan få studiemedel, detta för att tolkningssvårigheter vid myndigheternas beslut inte skall behöva uppstå. Nu säger utskottet så här: »Motionsförslaget grundas på centrala studiehjälpsnämndens farhågor att en höjning av åldersgränsen skulle medföra att personer mellan 40 och 45 år som genomgår arbetsmarknadsutbildning kan komma att inte längre erhålla utbildningsbidrag. Utskottet erinrar om att från huvudregeln att utbildningsbidrag inte utgår för utbildning vid läroanstalt där studiemedel utgår undantag redan nu kan medges för utbildning som påbörjats under tidigare gällande förutsättningar. Utskottet utgår från att de individuella fall som kan beröras negativt av den nu föreslagna ändringen lämnas motsvarande möjligheter. Någon riksdagens åtgärd är inte erforderlig.» Jag tycker att utskottets utlåtande inte ger någon särskilt klar bild av hur utskottet ser på denna fråga. Min förhoppning är att utskottets talesman vill rätta mig om han anser att jag tolkat utlåtandet fel, när jag säger att utskottet anser att personer mellan 40 och 45 år skall kunna få utbildningsbidrag om de uppfyller villkoren för dessa bidrag, även om de enligt de nya bestämmelserna skulle kunna beviljas studiemedel. I så fall är ju motionens syfte helt tillgodosett. Givetvis skall studiemedel och utbildningsbidrag inte utgå samtidigt. Jag har också avgett en motion som innebär en hemställan om att industribyggnader och vissa andra byggnader skall kunna uppföras genom beredskapsarbeten.

Med hänsyn till kostnadsutvecklingen är det numera endast relativt små arbeten som kan utföras på turistanläggningar och liknande byggnader, medan industribyggnader utom exempelvis hantverkshus ju är helt förbjudna som beredskapsarbeten. Enligt statsverkspropositionen beräknas kostnaderna för allmänna beredskapsarbeten under innevarande budgetår till 350 miljoner kronor och till särskilda beredskapsarbeten till 240 miljoner kronor eller sammanlagt 590 miljoner kronor under ett budgetår. Till detta kommer sedan de medel som under innevarande riksdag beviljats på tilläggsstat. Detta är ett ansenligt belopp om man betänker att 1100 miljoner kronor i lokaliseringsmedel skall fördelas på fem år. Om en del av detta belopp för beredskapsarbeten fick användas till uppförande av industribyggnader, turistanläggningar eller liknande arbeten skulle detta få en stor sysselsättningspolitisk effekt. Samordnat genom AMS med lokaliseringspolitiken skulle detta verkligen kunna skapa förutsättningar för en aktiv lokaliseringspolitik i bygder där det på grund av strukturomvandlingar finns överskott på arbetskraft. Vad skulle inte detta kunna betyda för t. ex Gotland eller Öland eller stora delar av Norrland om beredskapsarbeten i större utsträckning än hittills inriktades på att åstadkomma anläggningar som inte begränsar sysselsättningseffekten enbart till själva byggnadstiden eller anläggningstiden som nu är fallet utan också inriktades på att skapa sysselsättning även på längre sikt. Om arbetsmarknadsstyrelsen nu fick bemyndigande att bevilja sådana beredskapsarbeten kunde en effektiv samordning ske mellan insatser i form av lokaliseringsstöd och beredskapsarbeten med sikte på att i bygder med vikande sysselsättning skapa bestående arbetstillfällen. Nu säger utskottet att uppförandet av sådana byggnader enligt nuvarande praxis ofta faller utanför den kommunala kompetensen. Om jag inte minns fel beslöt vårriksdagen att vidga just den kommunala kompetensen till att omfatta just uppförandet av hotell och restauranger, vilka är viktiga faktorer för främjande av turistnäringen. Här kan väl inte den kommunala kompetensen utgöra något hinder. Beträffande industrianläggningar vet vi också att om en omfattande arbetslöshet i kommunen orsakats av omställningar i näringslivet kan kommunerna göra insatser även på detta område för att trygga sysselsättningen. Det torde heller inte vara utskottsmajoriteten obekant att beredskapsarbeten kan bedrivas i annan form än kommunala <beredskapsarbeten. Det framgår av arbetsmarknadskungörelsen att det finns både statliga, kommunala och privata beredskapsarbeten. Det är väl endast beträffande de kommunala som den kommunala kompetensen kan ha betydelse. Mycket av det resonemang som utskottet här har fört synes därför vara av ganska underordnad betydelse. Skulle det ändå uppstå problem med tolkningen av den kommunala kompetensen kan väl AMS avgöra det i samband med ett beslut om beviljande av medel till beredskapsarbeten. Jag delar därför helt reservanternas mening i detta fall. Om man fick samma kompetensfördelning mellan Kungl. Maj:t och AMS beträffande beredskapsarbeten och lokaliseringsstöd skulle en effektiv samordning kunna ske, och det skulle bli möjligt att i avsevärt större utsträckning än hittills få beredskapsarbetena att ingå som ett led i arbetet på att skapa fortsatt sysselsättning i bygder där arbetstillfällena minskar på grund av omställningen inom näringslivet. Herr talman! Jag instämmer helt i de yrkanden som herr Per Jacobsson tidigare framfört.

Herr talman! I detta statsutskottets utlåtande nr 58 behandlas också motionerna I: 573 och II: 655. Statsutskottet har avstyrkt dessa, men jag kommer ändå att rösta med utskottet och vill med några ord motivera detta mitt ställningstagande. Vår motion byggde på vissa erfarenheter under ett halvt års tillämpning av omställningsbidraget för äldre arbetslösa. Vi redovisade en del erfarenheter från Västerbottens län där stor arbetslöshet råder. Det visade sig att ett stort antal sökande inte hade sådan tidigare inkomst, s.k. basinkomst, att den gav underlag för ett bidrag tillräckligt stort för att fylla det avsedda syftet. Drygt 40 procent av dem som beviljades bidrag fick detta nedsatt med mer än 300 kronor under det maximala beloppet. Vi ville med vår motion fästa riksdagens uppmärksamhet på detta förhållande och begära en översyn av bidragsbestämmelserna. Vi «ifrågasatte även om man inte skulle kunna ge länsarbetsnämnderna befogenhet att visa större generositet när det gäller bidragsprövningen. Sedan motionen avlämnades har regeringen i proposition nr 59, som avgavs till vårriksdagen, delvis tillmötesgått vår hemställan. Det föreslås i den att nedsättning av bidragen på grund av tidigare inkomst inte skall ske lägre än till minimibeloppet 400 kronor. I utskottets skrivning framhålles också att frågorna om tillämpning av omställningsbidraget, som vi tagit upp i motionen, torde behandlas av KSA-utredningen, och med det beskedet kan man ju känna sig nöjd. Jag vill dock erinra om den betydelse dessa bidrag har särskilt i skogslänen, där man i dag brottas med stor arbetslöshet och andra problem. Till övervägande delen gäller det äldre arbetslösa. Som exempel kan jag nämna att i Västerbottens län hade man i april månad 3 200 anmälda arbetslösa, varav inte mindre än 48 procent var över 55 år. Samma månad i fjol var det 700 färre arbetslösa, och endast 30 procent av de 2500 var över 55 år. Detta betyder, omräknat i antal arbetslösa, att ökningen i år på 700 människor motsvarar ökningen för den grupp som i fjol var över 55 år. Det är naturligtvis en skrämmande och besvärande utveckling, men vi ställer nu vår förhoppning till KSA-utredningen. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Till statsutskottets utlåtande nr 58, som vi nu behandlar och som omfattar ett 40-tal punkter, har fogats ett flertal reservationer. Det skulle kunna tyda på att stor oenighet rått inom utskottet. Så har emellertid inte varit fallet; utskottet har i allt väsentligt varit enhälligt. I huvudfrågan i p. 38, som gäller tillstyrkande av anslag till arbetsmarknadsändamål för 1,9 miljarder kronor, har utskottet enhälligt tillstyrkt Kungl. Maj:ts förslag. Reservationerna gäller vissa bedömningar och detaljfrågor, som i sin tur bygger på det stora antal motioner som utskottet haft att behandla i samband med detta utlåtande. Om jag räknat rätt har över ett 60-tal motioner avgivits i anslutning till propositionen. Jag kommer inte att hålla något längre anförande, ty jag vet att de flesta l1edamöterna — både de som är inne i kammaren och de som är utanför — med otålighet väntar på att denna debatt skall ta slut. Jag skall därför endast beröra några saker i anledning av denna fråga. Vid bedömningen av statsverkspropositionen, som tillkännagavs vid årsskiftet, har man kunnat konstatera att utvecklingen i allt väsentligt gått i den riktning som där förutsågs. Utvecklingen har i positiv riktning kanske till och med överträffat de förväntningar som där ställdes. Den bild som karaktäriserar detta innehåller främst tre huvudmoment. Antalet lediga platser är nu praktiskt taget lika högt som i april 1965, när efterfrågan på arbetskraft var mycket stor. Problemet är den ojämna utvecklingen i olika regioner, vilket är ett av de besvärligaste momenten på detta område.

Den totala tillgången på medel blir för dessa områden betydligt större. Från början hade jag tänkt göra ett bedömande av motionerna, men det skall jag faktiskt avstå från.

Herr Österdahl ställde en direkt fråga om studiehjälpsmedel. Han hade en viss tolkning på denna punkt.

Bidragen kommer att utgå individuellt. Det är så det skall tolkas. Herr talman! Jag skall som sagt inte göra några vidare uttalanden i anledning av reservationerna utan ber att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Herr Rikard Svensson som är utskottets talesman har tolkat det uttalande av utskottet det här gäller på så sätt, att de som anmält sig till och påbörjat utbildning under tidigare gällande förutsättningar skulle kunna få behålla utbildningsbidraget. Men om jag tolkar detta rätt, skulle det innebära att sådana som skall börja studera efter det att de nya reglerna trätt i kraft inte skulle kunna erhålla utbildningsbidrag. Det skulle alltså innebära att de som är mellan 40 och 45 år och som nu kan få utbildningsbidrag genom arbetsmarknadsverket i fortsättningen inte kan få sådant bidrag, om det finns möjligheter för dem att erhålla studiemedel. Jag tycker att detta är en snäv tolkning av utskottet. Meningen med motionen var ju att det inte skulle ske någon försämring för dessa grupper som består av medelålders och äldre personer, utan att de liksom hittills skulle ha möjlighet att erhålla utbildningsbidrag, om de var berättigade därtill. Detta har också centrala studiehjälpsnämnden be aktat i sitt yttrande, då nämnden avstyrker den föreslagna höjningen av åldersgränsen, om höjningen skulle få dessa konsekvenser. Jag beklagar att utskottet inte uppmärksammat dessa problem och verkligen klart uttalat att det inte skulle ske någon försämring för dessa medelålders och äldre personer i och med att möjligheterna att erhålla studiemedel utsträckts till dem som uppnått en ålder av 45 år.

Herr talman! En av de fyra reservationer som finns fogade till statsutskottets utlåtande nr 59 har de tre oppositionspartiernas representanter i utskottet som undertecknare. Yrkandet i den reservationen sammanfaller emellertid med ett motionskrav från några socialdemokrater. Detta medför att situationen är något ovanlig. Det gäller anslaget till företagareföreningarnas administrationskostnader. Kungl. Maj:t har på denna punkt föreslagit att anslaget skall utgå med 5,8 miljoner kronor under nästa budgetår, dvs. en höjning med 0,8 miljon kronor i förhållande till vad som utgår under det nu löpande budgetåret. Det avses täcka vissa föreningars behov av ökade resurser och kompensera för allmänna kostnadsökningar. Det finns emellertid också från alla de fyra stora partierna motionärer, som kräver en något större höjning. I utskottet har oppositionens representanter samsats om ett anslagsyrkande på 6,7 miljoner kronor, medan utskottets socialdemokrater följer regeringens förslag om 5,8 miljoner. Oppositionens yrkande stämmer alltså överens med motionsyrkanden från herrar Hansson och Stadling i den här kammaren och herr Nyström m.fl. i andra kammaren. Deras yrkande bygger emellertid i sin tur på föreningarnas egna beräkningar av medelsbehovet. Med de riktlinjer som gäller för företagareföreningarnas verksamhet sedan i fjol skall föreningarna ha ett allmänt produktionsfrämjande syfte. Föreningarnas insatser skall alltså inte längre primärt tjäna som ett lokaliseringspolitiskt stöd. Det betyder inte att företagareföreningarna kommer att vara utan betydelse i den lokaliseringspolitiska verksamheten. När man beräknar föreningarnas medelsbehov måste hänsyn således tas till omfattningen av de uppgifter som åläggs vissa föreningar när det gäller att hjälpa till med de allmänna lokaliseringspolitiska åtgärderna. Man får också ta med i beräkningen att föreningar i vissa län kan arbeta under förhållandevis ogynnsamma betingelser och därmed åsamkas särskilda kostnader. Tar man hänsyn till dessa faktorer kommer man inte ifrån att det högre anslagsbeloppet är välmotiverat. Motionärer från flera partier har också begärt utredning om ökat stöd till företagareföreningar som håller särskilda grupper med teknisk och ekonomisk expertis för att den vägen åstadkomma en förstärkt rådgivning för mindre och medelstora företag. Utskottsmajoriteten har gått på avslagslinjen. Huvudskälet är att man anser att verksamhet av detta slag skall vara självbärande. Gentemot detta hävdar emellertid reservanterna att sådan verksamhet bör stödjas genom ytterligare statligt stöd. Det är särskilt motiverat om verksamheten har lokaliseringspolitisk betydelse. Föreningarna bör i så fall kunna få ett ekonomiskt tillskott antingen i form av bidrag till administrativa kostnader eller direkt över lokaliseringsanslagen. Reservanterna i utskottet förordar också en viss decentralisering av beslutanderätten när det gäller garantilån. Vidare upprepas de krav som ställts redan under tidigare år på att direktlån skall kunna beviljas även om den lånesökande tidigare har garantilån som går upp till det högsta lånebelopp vilket gäller för direktlån. Herr talman! Med vad jag här har anfört ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 2, 3 och 4.

Herr talman! I årets statsverksproposition har för bidrag till företagareföreningar m.m. upptagits 5,8 miljoner kronor, vilket innebär en höjning med 800 000 kronor jämfört med föregående år. Denna ökning av anslaget avser att täcka de allmänna kostnadsökningarna samt att i någon mån förstärka vissa föreningars möjligheter att medverka i den allmänna lokaliseringspolitiken. Utskottet har haft att behandla ett mycket stort antal motioner i samband med detta ärende, i vilka föreslagits höjning av anslaget till företagareföreningar med olika belopp och för varierande ändamål. Ett par av dessa motioner föreslår generella höjningar av statsbidraget, medan andra syftar till lokala förstärkningar av företagareföreningarnas resurser inom vissa angivna län. Vid behandlingen av denna yppiga motionsflora har det inte visat sig möjligt att tillgodose alla önskemål, även om de vart för sig kan sägas ha varit väl motiverade. Det föreligger t.ex. ett flertal motioner om högre bidrag till administrationskostnader för företagareföreningarna i norrlandslänen. Motionerna kan i och för sig sägas vara väl underbyggda med tanke på den omfattande verksamhet som dessa föreningar bedriver, inte minst med hänsyn till den betydelsefulla medverkan föreningarna lämnar i den pågående lokaliseringsverksamheten i dessa län. Utskottets majoritet avstyrker samtliga motioner utan att anföra någon övertygande argumentering för sin ståndpunkt.

Reservationens yrkande, som sammanfaller med motionens, innebär en höjning av anslaget utöver Kungl. Maj:ts förslag med 900 000 kronor, alltså till 6,7 miljoner kronor.

Utan att vara ett direkt lokaliseringspolitiskt organ måste företagareföreningarna i dessa län samordna sin verksamhet med den inriktning som lokaliseringsstödet har. Detta har en utomordentlig betydelse men kräver självfallet också vissa speciella insatser. Det förslag som vi framför i reservationen betraktar vi som en samförståndslösning. Vi beklagar att utskottets majoritet inte har velat gå på den linjen. Ändå har vi en svag förhoppning, herr talman, att denna reservation skall kunna samla majoritet i kamrarna. Det bör inte innebära någon större självövervinnelse att stödja den, i varje fall inte såvitt vi förstår för de norrländska representanterna. De övriga reservationerna har berörts av herr Nils-Eric Gustafsson.

Herr talman! Som huvudmotionär i denna kammare för den motion som ligger till grund för reservationen nr 1 till statsutskottets utlåtande skulle jag bara vilja påpeka en del saker utöver vad reservanternas talesmän här har anfört. I propositionen föreslås ett anslag på 5,8 miljoner kronor. Det är en beräkning som har grundat sig på kommerskollegii bedömning. I en motion från oppositionens sida ville man gå upp till 8,8 miljoner kronor. När de socialdemokratiska motionärerna stannade för 6,7 miljoner kronor var det givetvis i klart medvetande om att här finns möjlighet till ganska olika bedömningar — bedömningar som kan sägas ligga inom felräkningarnas ram. Men när regeringen i statsverkspropositionen ganska tydligt motiverar sitt ställningstagande med att man i stort sett motväger de naturliga kostnadsstegringarna ville vi mot detta peka på den vidgade verksamhet som företagareföreningarna har fått att fullgöra. Vi kom alltså att finna det rimligt att stanna vid en siffra på 6,7 miljoner kronor, ett belopp som stämmer med vad man kan räkna fram efter de olika företagareföreningarnas egna anslagsäskanden. Motionen har beaktats av reservanterna, och reservanterna har gjort vårt motionsförslag till sitt när det gäller den ekonomiska delen. Det finns i reservationen också en del funderingar kring fördelningen av anslagen. Jag vill inte påstå att jag helhjärtat stöder reservanternas resonemang. De ingriper kanske i andra komplex av lokaliseringspolitisk natur på ett sätt som jag inte har möjlighet att nu överblicka. Men för enkelhetens skull vill jag inskränka mig till att instämma i yrkandet om bifall till reservation nr 1.

Herr talman! Jag vill också inskränka mig till att yrka bifall endast till reservation nr 1 samtidigt som jag vill understryka den stora uppskattning vi på vårt håll hyser för företagareföreningarnas mycket betydelsefulla roll för den mindre och medelstora företagsamheten. Vi anser att de uppgifter dessa föreningar har kräver att de får både ett grundbelopp till sin administration och ett visst ökat anslag för andra uppgifter som de har att lösa. Det sistnämnda gäller särskilt för vissa län där företagareföreningarna vid sidan av sina huvuduppgifter också har andra problem, inte minst lokaliseringspolitiska, att ägna sig åt. Jag ber sålunda, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! I motionerna I: 571 och II: 653 har samtliga riksdagsmän från Jämtlands län hemställt att riksdagen för kommande budgetår måtte anvisa ett särskilt administrationsbidrag på 100 000 kronor till företagareföreningen i länet. Jag vill nu bara mycket summariskt motivera denna hemställan. Först och främst är Jämtland det län som drabbats hårdast av befolkningsminskningen. Under 1960-talet har befolkningen minskat med 13 500 personer eller med ungefär 10 procent. I länsplanering 67 har sagts att man, för att kunna upprätthålla en tillfredsställande standard inom «länet, är tvungen att räkna med en ökning av den industriella sysselsättningen med cirka 320 personer om året från och med år 1965. Jag vill framhålla att lokaliseringsstödet har haft betydelse även för Norrlands inland och därmed också för Jämtlands län, men de föreliggande behoven har dock inte tillnärmelsevis kunnat tillgodoses. Under åren 1962— 1966 ökade den industriella sysselsättningen med 342 personer enligt en utredning som verkställts av länsstyrelsen. Det är ungefär vad som enligt länsplanering 67 krävs för varje år. Av samtliga län i riket har Jämtlands län den i förhållande till folkmängden lägsta industriella sysselsättningen. Befintliga företag i länet är dessutom till mycket stor del småföretag. 70 procent av det totala antalet företag har mindre än tio anställda, medan endast 2 procent har mer än 50 anställda. Länet saknar helt storföretag och har ytterst få medelstora företag. Detta medför att mycket stora krav ställs på företagarna i länet i fråga om kontaktverksamhet, speciellt för produktutveckling och marknadsföring. Företagareföreningen har därför tagit initiativ till samarbete mellan de mindre företagen i fråga om speciellt marknadsföring. Därvid har visserligen vissa positiva resultat uppnåtts, men det har visat sig att företagareföreningens resurser varit för små för att klara denna verksamhet på ett tillfredsställande sätt. Dessutom vill jag påpeka att i årets statsverksproposition upptagits ett extra bidrag om 100 000 kronor till företagareföreningen i Norrbottens län. Vi anser att de av oss i motionerna anförda förhållandena i Jämtlands län är motiv för att samma extra bidrag bör utgå även till företagareföreningen i Jämtlands län. Jag skulle, herr talman, ha kunnat nöja mig med att yrka bifall till motionerna I: 571 och II: 653, men med hänsyn till utskottets förslag och till hemställan i den reservation vari även dessa motioner på något sätt inbakats torde ett sådant yrkande vara meningslöst. Jag får därför, herr talman, i stället instämma i tidigare yrkande om bifall till reservation 1 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Förra årets riksdag antog de nya riktlinjer för företagareföreningarnas verksamhet som har antytts av någon av de tidigare talarna i dag. Till grund för det beslutet låg en utredning i vilken även ledamöter från den 'na kammare medverkade. Riksdagsbeslutet innebar den förändringen för föreningarna att konsultverksamheten i princip skall vara självfinansierad genom avgifter och att föreningarna i fortsättningen inte skall behöva vara hänvisade till högst växlande ränteinkomster. Ränteinkomsterna har ersatts med ett statligt administrationsbidrag som prövas av kommerskollegium. Vid riksdagsbehandlingen i fjol diskuterades vissa delfrågor, men mot de principer jag har nämnt anfördes ingen erinran. Någon samlad erfarenhet av det nya systemet finns inte eftersom det ännu inte har fungerat ett helt år. Man kan dock iaktta att ersättandet av ränteinkomsterna med ett administrationsbidrag sammanlagt gynnar föreningarna men verkar olika i olika län beroende på den utlåningsverksamhet som föreningarna har bedrivit. Möjligheten att efter behovet justera fördelningen av administrationsbidragen bör här beaktas. Med hänsyn till att någon erfarenhet ännu inte har vunnits av vad riksdagen beslöt i fjol kan statsutskottet inte biträda vad reservationerna 3 och 4 yrkar om delegering till föreningarna av viss beslutanderätt och om höjning av maximibeloppet för direktlån. Något skäl till ändring i sin ståndpunkt från i fjol har utskottet inte funnit. Dess yrkande kvarstår med oförändrad motivering. Reservationen 2 berör företagsrådgivningen. Med iakttagande av principen om att den genom avgiftsfinansiering skall vara självbärande möter givetvis inget hinder för att föreningarnas rådgivning förstärks, och det är min bestämda uppfattning att så också sker. Motionerna 1:593 och II: 652 berör också den mycket viktiga frågan hur man skall få företagare att i tid begära hjälp med rådgivning inte minst när det gäller produktutveckling och marknadsföring. Vad som här erfordras är i mycket en attitydförändring som svårligen kan åstadkommas genom statliga åtgärder. Statsutskottet kan av det skälet inte biträda det i reservationen 2 framförda yrkandet. Reservationen 1 slutligen gäller storleken av det statliga administrationsbidraget. Eftersom man inte har tillräcklig erfarenhet att bygga på är anslagsbehovet svårt att bedöma. Förra året förelåg en rent teoretisk bedömning av hur räntebortfallet skulle verka, och jag försökte, helt utan framgång misstänker jag, att förklara denna invecklade matematik. I år har föreningarna själva beräknat sitt anslagsbehov till 6,7 miljoner kronor. Företagareföreningarnas förbund har emellertid be räknat det till 10,5 miljoner kronor, medan kommerskollegium gör motsvarande beräkning till 5,7 miljoner kronor. I motionerna I: 191 och II: 208, som bland andra herr Hansson talat för, sägs också att »anslagsbehovet givetvis får vägas mot andra angelägna samhällsbehov». Det förefaller här vara ett särskilt intresse knutet kring dessa likalydande motioner, eftersom de är smärkta. Det är angeläget att studera hur långt de pengar som beviljades i fjol kan ha räckt. Vid det senaste månadsskiftet hade av de 5 miljoner som anvisades för innevarande budgetår förbrukats 4 825 000 kronor. I fjol spekulerade man över om administrationsbidraget skulle medföra att föreningarna förlorade eller vann på systemet med att ränteintäkterna ersättes med bidrag. Det har visat sig att förra budgetåret uppgick motsvarande summa för hela året till 4 486 000 kronor. Det finns alltså kvar 175 000 kronor att anvisa av årets administrationsbidrag, och det torde vara ett tecken på, att föreningarna vunnit på det nya systemet, eftersom man redan nu överskridit föregående budgetårs bidrag. Kungl. Maj:t har i sin översyn av beräkningarna stannat för 5,8 miljoner kronor. Utskottet har funnit att det beloppet innefattar en täckning av vissa föreningars behov av ökade resurser för biträde i samband med lokaliseringsstöd, vilket har nämnts här tidigare, och en kompensation för allmänna kostnadsstegringar. Utskottet har också funnit att beloppet täcker det behov som kan bedömas uppstå för nästa år. Möjlighet finns givetvis här såväl som i ärende vi behandlat tidigare i dag att återkomma med kompletteringar, om det skulle visa sig att beloppet inte är tillräckligt. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag på samtliga punkter. I detta utlåtande hade bankoutskottet i ett sammanhang behandlat

Herr talman! Riksdagen har ju tidigare såväl år 1967 som år 1968 behand lat motioner, väckta i anledning av det svåra läge som textiloch konfektionsindustrin har kommit i under 1960-talet. Dessa motioner har ju inte resulterat i så värst mycket, utan man har konstaterat och kan i dag konstatera att denna industrigren för en alltmer tynande tillvaro. Antalet sysselsatta inom industrin har minskat katastrofalt, beroende på svårigheterna och den pressande konkurrens som här i landet förekommer genom import från låglöneländer. Förhållandena är inte heller i dag annorlunda. Konkurrensen fortsätter, importen fortgår, och antalet sysselsatta inom industrin minskar stadigt. Det är därför förvånande att riksdagens bankoutskott vid behandlingen av detta ärende inte velat ta hänsyn till de synpunkter som motionärerna har anfört i denna fråga.

Det är ju förvånande att man motiverar ett ståndpunktstagande på detta sätt.

Jag vill nog tolka detta så att det ingalunda är omtanken om de anställda som lyser fram i dessa resonemang. Tyvärr ömmar man inte värst mycket för människorna som arbetar inom en industri där de inte har någon som helst trygghet. Jag tycker att det skulle vara klokare och förnuftigare att se till att den industri som för dagen har stora svårigheter på grund av import från låglöneländer, länder med underbetald ar betskraft, får det stöd den så väl behöver. Kommerskollegium har mycket riktigt påpekat att utvecklingen på detta område måste följas med största uppmärksamhet men hänvisar bara till den pågående TEKO-utredningen. Denna utredning har ännu inte presenterat något förslag, men jag hoppas att den skall komma med ett delbetänkande så snabbt som möjligt. Givetvis frågar man sig vad som skall hända innan utredningen hinner komma med ett konkret förslag. Skall ytterligare ett antal företag nedläggas? Vi vet ju att det har varslats om permittering för ytterligare 3 000 anställda inom textilbranschen. Skall denna utveckling få fortsätta utan att statsmakterna vidtar några som helst temporära åtgärder för att bromsa upp den? Det kan ju helt enkelt resultera i att den dag utredningens förslag föreligger och riksdagen är redo att ta ställning till en eventuell proposition i ärendet har ytterligare en stor del av industrin försvunnit. Arbetskraft har friställts, gamla industrianläggningar har raserats och industrin har försatts i den situationen att den inte kan fortsätta sin verksamhet. Detta är oroande, inte bara från sysselsättningssynpunkt utan också ur beredskapssynpunkt. Också när det gäller vår försörjning med kläder och andra textilier måste vi tänka på följderna av en eventuell avspärrning från tillförsel utifrån. Det är ingalunda säkert att de nationer som nu producerar kläder till underpriser kommer att göra det också i fortsättningen. Det kan tyckas att detta är ett starkt skäl för att under tiden till dess utredningen lägger fram sitt förslag vidta temporära åtgärder i syfte att bibehålla industrin i fråga vid den volym som den har för närvarande. Jag skall inte utveckla detta vidare.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

Herr talman! I motionerna I: 218 och II: 242 har vi hemställt att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om att temporära åtgärder vidtages som skydd för den svenska textiloch konfektionsindustrin mot dumpingprisimport. Ett sådant skydd behövs enligt vår mening av tre skäl. De anställda behöver känna ökad trygghet i sin sysselsättning. Ökad trygghet behövs för företagaren för att han skall våga satsa på driftsrationalisering och på större och ökade investeringar. Som skäl nummer tre kommer beredskapssynpunkten. Vi behöver en högre självförsörjningsgrad på det textila området. Vår självförsörjningsgrad av vävnader var år 1961 70 procent och år 1968 endast 45 procent. För konfektion var procentsatsen 90 år 1961 mot 55 år 1968. Ur beredskapssynpunkt kan det verkligen ifrågasättas om denna självförsörjningsprocent inte är alltför låg. I Borås och i Sjuhäradsbygden, dit en stor del av vår textiloch konfektionsindustri koncentrerats, hyser man mycket stor oro för framtiden. Närmare hälften av befolkningen livnär sig på dessa och näraliggande industrier, och man är överallt mycket bekymrad över den stora lågprisimport som förekommer. Många av de anställda som arbetar i dessa industrier är i åldern 50—60 år. De har hela sitt liv arbetat inom textil och konfektion och vill inte gärna byta sysselsättning. Man är rotfast i bygden, man har sina vänner där och man har kanske byggt ett eget hem och är helt obenägen att bryta upp från hembygd och anhöriga och från det arbete som man har, kan och är intresserad av. Det kan uppstå många svåra personliga problem om inte industrin skyddas på något sätt. Jag skulle här vilja hänvisa till de direktiv som TEKO-utredningen fick när dessa frågor skulle utredas. Det sägs där: »Den omvandling som kan vara nödvändig måste dock ske i former och i en takt som reducerar svårigheterna för de anställda och begränsar kapitalförstöring.» Det är just vad vi avser med motionerna. Vi skall satsa på åtgärder så att minsta möjliga skador uppkommer. I en prognos över utvecklingen på länets arbetsmarknad för andra och tredje kvartalet 1969 säger länsarbetsnämnden i Älvsborgs län att den kraftigt ökade importen av bomullsvävnader och bomullsplagg medför att utrymmet för svensk produktion blir allt mindre. Kommer den utvecklingen att fortsätta, medför det allvarliga problem för sysselsättningen inom denna industrigren. Samma är förhållandet med ylleindustrin, där utlandskonkurrensen från England, Portugal och Österrike är mest besvärande. Så långt länsarbetsnämnden. På samma sätt fruktar man att importen av stickade ylleplagg — jumprar, tröjor och cardigans — om den får fortsätta, kommer att medföra mycket allvarliga konsekvenser för trikåindustrin. Bankoutskottet hänvisar i sin skrivning till kommerskollegiets redogörelse, där det sägs att flera nya initiativ till importbegränsande åtgärder har tagits. I redogörelsen nämns Ööverenskommelser med Jugoslavien och Hongkong och införande av importlicenstvång för vissa textilvaror från Formosa. Vi kan konstatera att möjligheter finns för att i enlighet med träffade avtal med olika länder vidta tillfälliga åtgärder till skydd för vår hemmamarknadsindustri. Det är också mycket angeläget att dessa möjligheter verkligen utnyttjas. Av stor vikt är även att importen ej stabiliseras på en alltför hög nivå. Så synes ha skett under de senaste åren. Värdefullt vore också om man i större utsträckning än som nu sker kunde uppta förhandlingar om begränsningar av olika länders export till Sverige. Bankoutskottet skriver att de åtgärder som har vidtagits till skydd för textiloch konfektionsindustrierna synes tillgodose vad vi kräver i motionerna. Utskottet hänvisar vidare till TEKO-utredningen. TEKO-utredningen lär enligt uppgift komma med ett delbetänkande till hösten, men innan betänkandet kommer och innan åtgärder enligt utredningens eventuella förslag kan vidtas och innan resultaten av vidtagna åtgärder erhållits kan stor skada ha tillfogats vår textiloch konfektionsindustri.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

Herr talman! Här har av två talare anförts en rad omständigheter som gör ett skydd för textiloch konfektionsindustrin önskvärt både ur industrins och landets synpunkt. Man kan måhända fråga sig om det ändå från liberal synpunkt är möjligt att godta de skäl som anförts för inskränkningar i den fria handeln, som ju i stort sett är en av de väsentligaste orsakerna till de snabba framstegen i vår del av världen. Till det vill jag för min personliga del säga att en liberal handelspolitik innebär att de olika ländernas industrier skall kunna konkurrera på lika eller åtminstone något så när lika villkor. Om dessa förutsättningar bortfaller då bortfaller också förutsättningarna för att i dessa delar driva en fullständigt liberal politik. Det är väl också alldeles klart att den svens ka textiloch konfektionsindustrin under flera år har mött konkurrens från lågprisländer av sådant slag att man måste säga att den fria konkurrensen har satts ur spel genom den prissättning som dessa länder tillämpar. Utöver de sysselsättningsoch beredskapsskäl som har anförts tycker jag därför att man kan säga att en liberal inställning inte hindrar att vi sätter stopp för en sådan bristande konkurrens. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder. Men som här har framhållits är de åtgärderna inte tillräckliga för att säkerställa dessa industrier som — hårt rationaliserade och högeffektiva — utsätts för en osund konkurrens. TEKO utredningen kommer kanske att föreslå åtgärder, men i avvaktan på det förslag som utredningen kan komma att lägga fram anser jag det motiverat att riksdagen begär ytterligare skärpt uppmärksamhet och eventuella åtgärder av temporär karaktär från regeringens sida. Av den anledningen, herr talman, ansluter jag mig till de talare som yrkat bifall till reservationen.

Herr talman! Jag har ett förflutet på detta område och är dessutom motionär. Därför må det tillåtas mig att blanda mig i denna debatt. Redan för tre år sedan var vi några riksdagsledamöter som slog larm i anledning av den allt våldsammare import av framför allt textilvaror men även av andra ting som ägde rum från just låglöneländerna. Denna import har verkat och verkar alltjämt ganska förödande på den svenska fabrikationen, vilken fått allt svårare på dessa områden att klara sig i konkurrensen — med = driftsinställelser och permitteringar som följd.

Detta lät vackert, men i praktiken är det inte lika vackert för dem som drabbas. I fjol kom vi igen. Då var arbetslöshetssiffrorna oroande. Då var bankoutskottet inte fullt lika tvärsäkert avvisande längre, men man hoppades att regeringen på diplomatisk väg skulle ta upp diskussioner med de närmast berörda låglöneländerna och ställa allt till rätta. Från reservanternas sida påtalades då att Kungl. Maj:ts regering hade svårt att få ändan ur vagnen, om uttrycket tillåts, och att det var fara i dröjsmål. Medan gräset växer dör kon, heter det. Men jag vill gärna med tillfredsställelse konstatera att regeringen omsider satt maskinen i gång — tyvärr alltför sent. Ett par dyrbara säsonger har gått förlorade för svensk industri och svensk arbetskraft, men något har i alla fall gjorts. Jag vill gärna ge handelsministern en eloge för detta. Jag tror att han har kommit till insikt om att en fabrikation om den inte skyddas snabbt kan dödas genom övermäktig konkurrens från låglöneländer, men att det inte går lika snabbt att bygga upp en ersättningsindustri, som tar hand om den friställda arbetskraften. Jag tror, ärade kammarledamöter, att den bästa lokaliseringspolitiken är att slå vakt om bestående i och för sig livskraftiga företag och slå vakt om arbetskraftens sysselsättning inom företag där den kan jobbet och har sin yrkesutbildning. Jag är fullt medveten om att till följd av GATT — som jag för min del alltid har ställt mig positiv till — möjligheterna att genomföra importrestriktioner är ytterst begränsade. Även möj ligheterna att ingripa mot dumping är begränsade, för att inte säga minimala. Men det gångna årets erfarenheter har visat att det går att genomföra vissa restriktioner av importen. Jag menar att man temporärt borde kunna gå vidare på den inslagna vägen och utvidga restriktionerna där så är möjligt och erforderligt. Vi begär inte på något sätt ett importstopp. Vi vill endast att man skall vidta ytterligare åtgärder på de kvantitativa importrestriktionernas område. Det är kanske inte så mycket som man kan göra, men det är i alla fall något. Även i år har bankoutskottets majoritet ställt sig i princip negativ, ehuru man så småningom börjat komma till klarhet. Man har tydligen inte haft något att invända mot de träffade överenskommelserna med Jugoslavien, Portugal, Hongkong, Formosa och Sydkorea. Sin något kritiska inställning uttrycker man i alla fall på så sätt att man anför tvivel om att de införda restriktionerna har någon större betydelse för den svenska textiloch konfektionsindustrins allmänna <utveckling. Ja, det kan man ju säga. Majoriteten har tydligen ingen riktig förståelse för vad det här gäller. Genom temporära restriktioner ger man i alla fall ökad tid för företagsamheten på området till en fortskridande anpassning av industrin till nya tillverkningar och tillverkningsgrenar som kan vara erforderliga. Det kan inte göras över en natt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Av naturliga skäl har jag lyssnat med stort intresse till den debatt som förts i denna fråga. Jag har inte något behov av att deklarera min ståndpunkt. Det gjorde jag för två år sedan i en remissdebatt, och jag har ingenting att tillägga i det avseendet. Men jag var intresserad av att höra vilka praktiska förslag man nu har kommit fram till för att lösa dessa problem, och därvidlag finner jag att debatten givit föga utbyte. Det är visserligen sant som herr Jacobsson i Malmö säger, att regeringen har vidtagit vissa importbegränsningar. På olika håll där man har med textiloch konfektionsindustri att göra hälsar man naturligtvis detta med tillfredsställelse. Men jag måste tyvärr säga att jag hade trott att regeringen med större kraft och bestämdhet skulle ingripa på sådana marknader där vi har möjlighet att genomföra handelspolitiska åtgärder. Av en statistik på sidan 7 i utlåtandet, sammanställd av kommerskollegium, framgår ungefär de proportioner som gäller i fråga om import av textiloch konfektionsvaror. Där framstår det som alldeles tydligt att de marknader som slutits inom EEC och EFTA knappast kan nås med importreglerande åtgärder. De övriga marknaderna är de som förser vårt land med vad vi kallar lågprisimportvaror, och det är dessa exportörer som åstadkommer en rubbning och en ibland för svenska företag förödande konkurrens. Jag har mina förhoppningar att kommerskollegium framöver kommer att följa upp de restriktioner och importregleringar som redan vidtagits i fråga om dessa områden, ty det är där man har möjlighet att nå praktiska resultat i avvaktan på att den utredning regeringen har tillsatt hinner med att granska den situation som föreligger. Jag finner sålunda ingen anledning att rösta med reservanterna, ty därigenom når man inga resultat när vi redan har fått en utredning till stånd. Det är bättre att hemställa om att vederbörande myndigheter, i detta fall kommerskollegium, ser till att det vidtas effektivare åtgärder än hittills.

Herr talman! Jag är mycket glad och tacksam över det understöd som motionärerna och reservanterna faktiskt har fått av herr John Ericsson. Herr Ericsson skjuter emellertid över frågan till kommerskollegium. Jag undrar om det är rätt adressat. Det är regeringen som skall vidta de erforderliga restriktionerna för importen, ingen annan.

Herr talman! De motioner som behandlats i detta utskottsutlåtande syftar till — som vi nu hört av flera talare — att genom olika åtgärder försöka skydda vissa hemmamarknadsindustrier, främst textiloch konfektionsindustrin. Liknande motioner med samma krav har varit föremål för behandling både vid 1967 och 1968 års riksdagar, vilket även herr Carlsson påpekat här. Bankoutskottet har inte tagit på dessa problem så lättvindigt som herr Carlsson ville antyda, utan har alltid behandlat problemen mycket allvarligt och ägnat dem stor uppmärksamhet. Utskottet har också varje år mycket utförligt och uttömmande redovisat förhållandena. År 1967 var motionerna föremål för remiss. Produktionsintressenterna var positiva, men handeln och konsumtionsintressena mycket negativa i sina svar. Kommerskollegium lämnade en redogörelse för den internationella handeln och Sveriges deltagande däri och gav en Översikt över de åtgärder som var möjliga att vidtaga vid fall av marknadsstörningar, allt inom ramen för GATT och EFTA. I fjol fick utskottet ytterligare en allmän och mera uttömmande översikt över Sveriges internationella förpliktelser på det handelspolitiska området. I anslutning härtill föreslog kollegiet en branschutredning för analys av bl.a. textiloch konfektionsindustrins konkurrensförutsättningar och utvecklingsmöjligheter. En sådan utredning krävdes också i en socialdemokratisk motion, bl.a. av fru Hörnlund i andra kammaren. Denna utredning har nu till satts och håller på med sitt arbete. Men jag vill inte påstå som flera tidigare talare sagt att det bara är en branschutredning. Det är ju en utredning som skall komma med de verkliga lösningarna på de stora problem som här har antytts. I år har kommerskollegium ånyo lämnat en redogörelse för de åtgärder som vidtagits till skydd för textiloch konfektionsindustrin det senaste året. Man har tillgripit olika medel, beroende på vilken handelspartner Sverige har mött, t.ex. kvantitativa importregleringar, förhandlingar och licenstvång. Av kollegiets rapport framgår att de åtgärder som begärts i motionerna har blivit beaktade och att kollegiet kommer att noga bevaka utvecklingen och vidtaga de åtgärder som med hänsyn till internationella förpliktelser är möjliga. Lågprisimporten från länder, mot vilka åtgärder har vidtagits och kan komma i fråga, utgör en mindre del av den totala importen. Inte mindre än 74 procent av hela importen kommer från EFTA och EEC-länder. Möjligheterna att med extra åtgärder reglera importen från dessa länder är begränsade. En sådan reglering kunde leda till obehagliga åtgärder mot svensk export i Öövrigt. Departementschefen har ju vid flera tillfällen deklarerat sin vilja att inom ramen för givna restriktioner medverka till åtgärder som temporärt kan mildra trycket på den svenska textiloch konfektionsindustrin. Detta har också gjorts, senast för en månad sedan gentemot Sydkorea, men det var en åtgärd som framkallade protester från handelshåll här hemma. Det är också anmärkningsvärt att ingen heller i dag har föreslagit att vi skulle frångå denna princip. Jag vet inte om man kan intolka någon accelererad kraft hos herr Gösta Jacobsson i hans aktuella inlägg det tredje året av denna debatt. Men jag vill referera till vad han sade i riksdagen år 1967: »Jag vill starkt stryka under att motionärerna är medvetna om att vårt lands handlingsfrihet på området i dagens läge är mycket begränsad till följd av våra internationella åtaganden. Motionen är emellertid i första hand avsedd som en tankeställare och en varningssignal.» Detta är riktigt och har heller inte bestridits av någon. Ingen vill heller som sagt frångå de principer efter vilka vår utrikeshandel skall bedrivas. Detta visar väl att statsmakterna noga följer dessa frågor och vidtager åtgärder när så är påkallat. Kommerskollegium säger också att lågprisimporten genom vidtagna åtgärder i stort sett kommit under kontroll. Vi är väl alla angelägna att några åtgärder som kan innebära avsteg från den frihandelslinje vårt land eftersträvar inte blir vidtagna. Ingen torde kunna bestrida värdet av en liberal handelspolitik, som kan ge en rationall arbetsfördelning länderna emellan. Rationaliseringar och strukturomvandlingar kan frigöra produktionsresurser som kan komma att gagna andra områden i samhällsekonomin. Skulle riksdagen rikta en begäran till Kungl. Maj:t om en väsentlig skärpning av importbegränsande åtgärder skulle våra handelspartners säkert tolka ett sådant beslut som protektionistiskt, men det skulle ändå inte lösa TEKO-industrins problem. Den pågående branschutredningen skall utreda konkurrensförutsättningar och utvecklingsmöjligheter på sikt. Det är inte otroligt att TEKO-industrin behöver produktionsstödjande åtgärder före konkurrensskyddande. När temporära åtgärder nu vidtagits och den fortsatta utvecklingen blir uppmärksammad kan — i avvaktan på TEKO-utredningen — ytterligare och skärpta åtgärder framstå som olämpliga.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

Herr talman! Av de anföranden som hållits har jag fått den uppfattningen att en islossning är på väg även på detta område. Herr Ernulf var mycket välvillig och instämde med oss reservanter. Det var bara synd att hans partivänner i utskottet inte kunde bli eniga med oss beträffande reservationen utan gick på majoritetens linje. Låt oss hoppas att de ändrar sig när de förstår hur allvarlig frågan är. Herr John Ericssons inlägg andades också optimism. Jag hoppas att han, med det inflytande han helt säkert har över sina partivänner i regeringen, för den här frågan framåt så att de synpunkter han gjort sig till tolk för i denna debatt även får regeringens gillande och sanktionering. Sedan fick vi givetvis också höra de gamla skälen, vilka framfördes av utskottets talesman, nämligen att man inte kan ge sig in på något som äventyrar våra förbindelser med främmande länder. Det är ingalunda det vi har åsyftat eller önskat med vår reservation, utan vad vi önskar är ett stöd i en nödsituation för vissa industrier. Jag vill betona att det inte bara är textilindustrin som i dag är illa ute, utan även skooch möbelindustrierna kämpar under ungefär samma förhållanden som textilindustrin. De möter en lågprisimport från Italien och från de ryska satellitländerna, som med stor kraft går in på den svenska marknaden med produkter till rena dumpingpriser. Det är här fråga om varor som tillverkats av människor som lever under svåra förhållanden och med orimligt låga arbetslöner. Det är sådant som vi inte kan acceptera. Även om vi naturligtvis skall arbeta för en internationell gemenskap i olika avseenden måste vi ändock tänka på vår egen produktion och de människor som är sysselsatta inom densamma. Fröken Pehrsson har vältaligt tolkat de känslostämningar som gör sig gäl lande inom Sjuhäradsbygden i Älvsborgs län. Jag vill betona att vi i olika sammanhang under de gångna åren inom länet har påmints om de svårigheter som dessa industrigrenar har att kämpa med.

Herr talman! I anledning av herr Lundins anförande skulle jag vilja stryka under att jag givetvis inte nu vill något annat eller mera än vad jag ville för tre år sedan. Jag vet fuller väl — och det underströk jag också i mitt förra anförande — att inom GATT är våra händer bundna. Vi har inte så stor handlingsfrihet på det här området; det gäller i varje fall EEC och EFTA-länderna. De länder gentemot vilka vi har möjlighet att agera är framför allt östländerna, dvs. länderna bakom järnridån, Hongkong, Korea, samtliga länder med låga arbetslöner. Vad vi motionärer varje år har velat är att påminna om de möjligheter som finns för regeringen att göra en insats. Det är vad vi har velat påminna om även i år. Det har hänvisats till att en kommitté är tillsatt. Ja, det är gott och väl. Men, mina damer och herrar, kommittéer föder sällan levande ungar. Det finns som regel inte så mycket att hämta därifrån. Det är nog företagsamheten själv som får sköta den här saken. Men för att klara den uppgiften behövs det importskydd, vilket på detta begränsade område kan skapas genom kvantitativa importrestriktioner och en skärpning av dem. Härmed får vi anhålla om ledighet från riksdagsarbetet under tiden den 12—den 14 maj samt den 16 maj för deltagande i Europarådets rådgivande församlings möte i Strasbourg.